Fru talman! I näringsutskottets betänkande 10 behandlas regeringens proposition 1987/88:11 om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden m.m. Till utskottets betänkande har fogats ett antal reservationer. Jag har inte för avsikt att beröra dem alla. Riksdagen har varje år beretts tillfälle att behandla regeringens skrivelse gällande fjärde fondstyrelsens årsredovisning. När utskottet i maj månad 1987 behandlade årsredovisningen fann utskottet det önskvärt att skapa största möjliga klarhet om fondstyrelsernas placeringsmöjligheter. Om detta uttalande rådde politisk enighet. Regeringen har i propositionen tagit upp frågor rörande vidgade placeringsmöjligheter. Ett skäl till de nu föreslagna ändringarna i fondsystemet är att anspråken på effektivitet har vuxit, eftersom pensionsutbetalningarna tar alltmer av fondernas medel i anspråk. Genom effektivare kapitalförvaltning kan framtida höjningar av ATP-avgiften undvikas. Första-tredje fondstyrelsen får efter den 1 januari 1988 möjlighet att lämna lån utan statlig eller kommunal borgen. Utlåningen begränsas till högst 5 26 av anskaffningsvärdet på de tillgångar som fonderna förvaltar. Lånen är avsedda till företag som har obligationsmarknaden som alternativ för sin upplåning. Första—tredje fondstyrelsen får på samma villkor också möjlighet att förvärva fast egendom direkt eller genom att köpa aktier i ett fastighetsbolag. I den moderata partimotionen ser man farhågor i att AP-fonden inträder på fastighetsmarknaden. Rädsla finns för höjda fastighetspriser och risk för att fondstyrelsen engagerar sig i fastighetsprojekt av politiska skäl. Utskottets majoritet finner i likhet med fondstyrelserna att fastighetsförvaltning normalt förknippas med relativt höga driftsoch underhållskostnader samt en jämförelsevis låg direktavkastning. Det är samtidigt väl känt att värdeutvecklingen över tiden för sådana placeringar i allmänhet garanterar en gynnsam avkastning. De anspråk på AP-fondens avkastning som de ökande pensionsutbetalningarna medför, i förening med en allmän strävan att begränsa framtida avgiftshöjningar, talar för att AP-fonden bör ges möjlighet att placera en del av fondkapitalet också i fast egendom. För en sådan utvidgning talar också den omständigheten att de enskilda försäkringsbolagen redan har möjlighet att placera medel i sådan egendom. En annan fråga som livligt har diskuterats under hösten är handel med optioner. Handel med optioner och andra nya riskkapitalinstrument har under senare tid blivit ett uppmärksammat inslag på värdepappersmarknaden. I reglementet för allmänna pensionsfonden finns för närvarande inga regler om placeringar i sådana instrument. Ett enhälligt utskott sade i våras att det var önskvärt att det skapades klarhet i vilka placeringsmöjligheter fondstyrelsen skulle ha i framtiden. Nu när regeringen lägger fram sin proposition om på vilka områden AP-fonderna får göra affärer är inte enigheten lika stor. I propositionen tillgodoses kravet på regler så till vida att fjärde fondstyrelsen och löntagar — Prot. 1987/88:47 fonderna skall få rätt att placera förvaltade medel också i standardiserade 17 december 1987 köpoch säljoptioner avseende aktier. Av betydelse är, som enallmän reg ZZ —H för fjärde fondstyrelsen och löntagarfonderna, att de skall förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Det föreskrivs vidare att fondmedel skall placeras så att kraven på god avkastning, långsiktighet och riskspridning tillgodoses. Dessa bestämmelser innebär klara restriktioner för hur fondstyrelserna får agera på optionsmarknaden. Av de riskkapitalinstrument som kan sammanfattas under benämningen optioner får enligt de nu föreslagna reglerna inte andra förvärvas än standardiserade köpoch säljoptioner avseende aktier i sådana bolag i vilkas aktier vederbörande fondstyrelse får göra placeringar. Med en option menas ett kontrakt som ger dess innehavare rätten men inte skyldigheten att genomföra en transaktion. I fråga om aktieoptioner innebär detta att innehavaren har rätt att när som helst inom en bestämd löptid köpa eller sälja aktier till ett pris som har bestämts i förväg, det s.k. löppriset. En option som ger innehavaren rätt att köpa aktier kallas för köpoption, och en option som medför rätt att sälja aktier kallas för säljoption. Detta har en del partier inte riktigt förstått. Detta framgår av reservationerna. Men placeringar i indexoptioner och andra riskkapitalinstrument som inte nämnts i reglementet är naturligtvis inte tillåtna. Dessa restriktioner stämmer väl överens med allmänna pensionsfondens intresse av att säkra framtida pensionsutbetalningar och med dess intresse av att bevara förtroendet hos allmänheten. Detta uttalande som gjordes av majoriteten i näringsutskottet i våras stämmer också överens med vad riksförsäkringsverket tidigare har uttalat. Regeringen tar även upp frågan om inrättandet av en femte AP-fond efter samma mönster som fjärde AP-fonden. Det finns i propositionen inget förslag om inrättande av en femte fond. Regeringen återkommer i denna fråga vid senare tillfälle. Frågan om en femte fond är inte ny. I sitt huvudbetänkande, SOU 1978:11 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi, framhöll kapitalmarknadsutredningen att man på sikt borde överväga att låta AP-fondens aktieförvärv ske genom inrättandet av en femte fondstyrelse utrustad med egen administration. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 10 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det finns tre viktiga motiv för att vidga AP-fondens möjligheter att placera medel: 1. AP-fonden utsätts framöver för stora påfrestningar. Medelåldern stiger hos den svenska befolkningen, och det innebär ökade åtaganden. Vi behöver höja pensionsavgiften framöver, men det är angeläget att det inte behöver ske i snabb takt. Det finns de som oroar sig för sina pensioner. Då är det viktigt att AP-fonden får så god avkastning som möjligt. Jag uppmärksammade att Per-Ola Eriksson i sitt anförande var inne på samma linje, nämligen att det är viktigt att vi kan garantera pensionsåta 2. Kapitaloch kreditmarknaderna har ändrat karaktär. De s.k. andrahandsinstitutens roll har minskat i takt med avregleringen och avskaffandet av systemet med prioriterade obligationer. Stora investeringar sker oftast via samfinansiering av stora institutioner. 3. AP-fondernas styrelser står enhälligt bakom en framställning till regeringen om att få vidgade placeringsmöjligheter. Där finns arbetsmarknadens parter representerade med sina främsta företrädare. Det är de som är satta att se till att förvaltningen är sådan att pensionerna tryggas. Då bör man ha starka motiv för att blankt avvisa en sådan framställan. Det är därför regeringen inte har gjort det utan lagt fram den här propositionen. Vi känner ansvar för att AP-fonden kan förvaltas så, att den tryggar pensionsåtagandena. Då bör inte en framställning av det slag som AP fondstyrelsen kommit med läggas åt sidan. Det är också därför med stor förvåning jag sett att moderata samlingspartiet gått emot såväl förslaget om direktlån i vissa fall som fastighetsköp. Folkpartiet går emot direktlån. Jag måste tolka detta som att de båda partierna antingen inte är lika intresserade som vi andra av en god avkastning på AP-fonden så att pensionerna kan tryggas, eller att man helire vill värna om de privata försäkringsbolagens marknad. Det är trist att det inte kan råda enighet i de här frågorna. Det är inte en slump att enhälliga styrelser i AP-fonden står bakom framställningen om vidgade placeringsmöjligheter. Det gäller såväl arbetsgivarsom arbetstagarrepresentanterna på privat såväl som statlig och kommunal sektor. Arbetsgivarna är angelägna om att inte avgifterna skall behöva höjas mer än nödvändigt under åren framöver, och arbetstagarrepresentanterna är givetvis angelägna om tryggade pensioner. Alla som satt sig i in i frågan vet ju att pensionssystemet utsätts för påfrestningar framöver. Då borde det kunna föreligga enighet om att söka åstadkomma en så god förräntning som möjligt. Det är bara moderaterna som motsätter sig den höjning av ATP-avgiften som föreslagits i proposition 60, som vi diskuterade tidigare. Men de motiv moderaterna anförde när de motsatte sig höjningen oroar. Det behövs ingen fondbildning, sade moderaterna. Detta måste tolkas så, att man inte alls oroar sig för om fondkapitalet börjar minska och fonderna helt avvecklas. Det är visserligen i linje med moderaternas inställning att all kollektiv kapitalbildning är av ondo. Det är det bärande temat i moderaternas skrivningar om detta. Men det oroar. Det bådar illa för pensionärerna om det skulle bli en borgerlig regering. Jag noterar att centern här har en annan inställning. Om nu moderaterna skiljer ut sig och intar en allmänt negativ inställning till sådan kapitalbildning och förräntning av pensionerna som det här är fråga om, så är den borgerliga fronten obruten i fråga om en femte AP-fond. Det finns inget förslag i propositionen, men frågan diskuteras ändå ganska utförligt både i propositionen och i betänkandet. Vi tyckte att det var rimligt att vi skulle ange varför det var nödvändigt att återkomma i denna fråga. Varför aktualiseras då en femte AP-fond? Jo, därför att fjärde AP-fonden | från marknadssynpunkt börjar bli tillräckligt stor. Regeringen menar att det = Prot. 1987/88:47 då är bättre att inrätta en femte fond än att bygga på fjärde fonden eller 17 december 1987 eventuellt dela den. När nu de borgerliga partierna går emot tanken måste det betecknas som : högst anmärkningsvärt. Jag tolkar det som att man har fastnat så i P ensionsfonden fonddemagogernas grepp att man inte förmår frigöra sig. Annars är frågeställningen väldigt enkel: Är det rimligt att vissa medel från AP-fonden kanaliseras, som hittills, till riskplaceringar i aktier? Svaret är enligt regeringens mening ja. Fjärde AP-fonden har fyllt sin plats på riskkapitalmarknaden på ett förträffligt sätt — det är nog alla objektiva bedömare eniga om. De dryga 2 miljarderna som överförts till fjärde AP-fonden har placerats så väl att de i dag, också efter börsraset, representerar en kapitaltillgång om 8-9 miljarder. Det har alltså varit väl placerade pengar, det har varit ett gott tillskott till riskkapitalmarknaden. Det garanterar en bättre förräntning av AP-fondernas medel. Nu vill de borgerliga partierna snöpa denna möjlighet. Det skall inte längre finnas någon kanal över till aktieplaceringar. Det är, som jag uppfattar det, en hårdnande attityd, eftersom de tidigare statsråden Mundebo och Bohman själva aktualiserade tanken på en femte fond, just mot bakgrunden av att fjärde fonden så småningom skulle bli för stor. Framtidens pensionärer bör uppmärksamma detta. Det bådar illa för pensionärerna. Jag skulle vilja ta upp ett par sakfrågor i övrigt som har berörts i debatten. Det är, Sten Svensson, naturligtvis viktigt för hela systemet att man har en god tillväxt i ekonomin. Därför är det viktigt att få en fungerande riskkapitalmarknad. Jag tycker att den regering jag representerar kan ha ett gott samvete när det gäller att få till stånd god tillväxt, vilket också stöder pensionerna. Sten Svensson tog upp frågan om insyn. I den här propositionen talar regeringen om för riksdagen att vi vill vidga insynen för riksdagen när det gäller hela fondsystemet. Fonderna har nu egna revisorer. Riksrevisionsverket och riksförsäkringsverket skall båda yttra sig över och gå igenom materialet. Regeringen gör sin genomgång. Sedan kommer vi att presentera materialet för riksdagen. Dessutom har man möjlighet, vilket också utnyttjas, att gå till aktiemarknadsnämnden för att få utlåtanden, om man skulle vara tveksam. Därför tycker vi att det inte behövs en särskild nämnd för just dessa fonder. När vi har fonder skall de kunna arbeta på marknaden på lika villkor som andra placerare. Det är viktigt. Offentlighetsprincipen skall gälla ifråga om offentlig verksamhet. Men när det är fråga om affärstransaktioner, måste samma regler gälla för fonder som för andra placerare. De skall lyda under samma lagar. Lars De Geer tog upp frågan om fastighetsbolag. Jag tycker att det är onödigt att, som görs i reservation 6, upprepa en sak som redan är utklarad, såvitt jag kan se det. Det står i propositionen att de fastighetsbolag som det är fråga om och som skall kunna förvärvas av fondstyrelserna skall ha till ändamål att äga och förvalta fastigheter. Det skall alltså inte vara deras huvudsakliga ändamål. Det betyder i vanligt språkbruk att de har som uteslutande ändamål att äga och förvalta fastigheter. Därför borde den saken 115 vara utklarad. Får jag sedan beröra frågan om optioner. Det är klart att när begreppet 17 december 1987 = optioner spelar en så stor roll i den allmänna debatten kan det vara frestande att allmänt karakterisera det förslag som förs fram i propositionen som att syftet är att ta större risker. Nu finns det faktiskt olika slags optioner. De som har uppmärksammats i debatten och som har inneburit betydande förluster för en del placerare är indexoptioner och ränteoptioner. När fonderna har begärt att också få använda sig av optioner har det samband med att det kan finnas situationer där man från en fond vill i samband med en transaktion ge löfte om att förvärva aktier i ett bolag. Jag tycker att det är ganska rimligt att man skall kunna ge ett sådant löfte. Dessutom tror jag att fonderna kan hantera standardiserade optioner utan att det skall behövas särskilda restriktioner på den punkten. Det är inte så att optioner är samma sak i varje läge. Det står alldeles klart uttryckt i propositionen att huvudsyftet med fondstyrelsernas handel med optioner skall vara att begränsa riskerna. De får inte användas på sådant sätt att riskerna för placerarna ökar. Till slut några ord till Lars-Ove Hagberg. AP-fonderna är en mycket stor tillgång, och de tillförs löpande medel. Medlen kommer alltjämt att huvudsakligen placeras i bostäder, i kommunutlåning och andra samhällsinvesteringar. De är våra största samhällsfonder. Därför finns det ingen anledning att koppla dem samman med frågan huruvida fjärde AP-fonden skall få placera som hittills. Det behövs ingen förändring därvidlag för att man skall kunna säga att AP-fondsystemet är vårt viktigaste instrument när det gäller att placera medel som samhället har nytta av.

Fru talman! Jag hörde att statsrådet Johansson sade att idén om den femte AP-fonden bl.a. kommit från Gösta Bohman. Han hävdade det också i en artikel i Svenska Dagbladet. Av statsrådets uttalande kan man få uppfattningen att moderaterna t.o.m. skulle ha förordat att en femte AP-fond skulle införas. Dessutom vill statsrådet låta påskina att vi skulle vara ointresserade av att trygga pensionerna. Jag vill med skärpa, fru talman, påstå att detta är fel. Statsrådet är alltför oförsiktig med sanningen, och det vore verkligen på sin plats att statsrådet här och nu tar tillbaka vad han har sagt. Fakta är följande. För det första var det inte vi moderater som kom med idén om en femte AP-fond. Vi sade i en motion i april 1979, som ett direkt svar på en propå som kom från ett annat håll: ”Vi kommer att avvisa förslag om en femte AP-fondstyrelse, om ett sådant väcks i riksdagen.” För det andra förordade inte ekonomiminister Bohman år 1980 att en femte AP-fond skulle inrättas. Det är tvärtemot vad statsrådet påstår i en tidningsartikel i dag. Läs nu propositionen ordentligt! För det tredje verkar inte statsrådet Johansson ha riktigt klart för sig hur pensionssystemet fungerar. Det har ingenting att göra med AP-fondernas storlek. Avgörande är i stället hur det går för näringslivet och ytterst för hela ekonomin. En ytterligare utbyggnad av fondsystemet, t.ex. genom inrättandet av en femte AP-fond, skulle hämma näringslivets utveckling. Det är där det verkliga hotet mot de framtida pensionerna finns, och det är därför som vi vill avveckla löntagarfonderna och sätta stopp för en ytterligare utbyggnad. Avslutningsvis talade statsrådet Johansson om insyn. Jag frågar mig: Varför har man så bestämt avvisat den kritik som riksrevisionsverket har kommit med? Riksrevisionsverket vill ju ha bättre förutsättningar för att kunna fullgöra sin uppgift — det är därför som man har föreslagit denna nämnd. Skall man inte ge det organ som regeringen har för detta ändamål de förutsättningar som verket bedömer erfordras för att man skall kunna fullgöra sin uppgift?
Fru talman! När nu statsrådet Johansson presenterar sin bild av varför man vill ändra i reglementet, säger han att det framför allt är för att säkra ATP-systemets framtid. Då kan man fråga sig: Är det bästa vägen att gå, med ökad risk och ökad spekulation? Finns det inom regeringen ingen tanke på att man på ett säkrare sätt skulle kunna säkra de framtida pensionerna, bl.a. genom att kanske beskatta den marknad som man nu vill ge sig in i? Varför måste man från arbetarrörelsens sida ge sig in i den kapitalistiska spekulationen? Det är ju detta som det egentligen handlar om: att djupare komma in i den spekulationen i stället för att på annat sätt säkra systemet. Dessutom är detta med optioner och riskkapital inte så oskyldigt som man försöker framställa det. Och vad betyder det att man skall ha samma villkor som andra placerare? Står vi då här nästa år med ytterligare riskkapitalinstrument för de här fondernas räkning? Det är ju det som ligger i förlängningen, när man ger sig in i systemet. Nog borde det vara mer riktigt — för ett parti som säger sig företräda arbetarrörelsen — att försöka använda medlen mer i samhällelig riktning. Jag kan också upplysa om att det finns fem löntagarfonder som knappast kan sägas vara i samhällelig tjänst i dag. Framför allt köper de ju aktier för att få en avkastning att ge till ATP-systemet. Det borde väl på något sätt kunna omvandlas. Den diskussion som förts tidigare om löntagarfonderna i fråga om det inflytande som arbetarna skulle ha är inte heller oviktig. I det nya löntagarfondssystemet är väl ändå inflytandet helt obefintligt. Det kan ju knappast sägas att någon arbetare i ett företag haft någon större hjälp av löntagarfondssystemet som det fungerar i dag. Därför har vi i vpk tagit ställning som vi har gjort.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg talar hånfullt om vårt svenska näringsliv som en spekulationsekonomi.
Fru talman! Statsrådet säger att direktlån ger en mycket högre avkastning åt AP-fonderna än andra lån och därför är önskvärda. Jag tror att avkastningsskillnaden är mycket liten. Däremot tror jag att den makt som lånerätten medför kan göra att fonden får ett inflytande totalt som inte är acceptabelt. Sedan: Statsrådet efterlyser varför vi i folkpartiet är motståndare till den femte AP-fonden. Det beror på att varje fond har en viss procentuell rätt att placera i aktier och att vi i andanom ser, att om systemet byggs ut så att det blir många fonder, blir fondernas samlade inflytande sådant att vi med all rätt misstänker att det ligger en socialiseringstanke bakom fondsystemets utbyggnad. För det tredje: Jag uppfattade att det i propositionen låg ett förslag att fonderna även skulle kunna köpa aktier i fastighetsbolag, som ju arbetar litet varstans, även i utlandet. Nu förstod jag av svaret — och det är jag glad för — att detta inte var avsikten. På den här punkten är jag alltså helt nöjd. Det fjärde är en obetydlig sak som vi inte behöver diskutera så mycket. Den nämnd som vi har föreslagit skall utredas och som skulle kontrollera reglerna för AP-fonderna och löntagarfonderna var från början faktiskt inte ett förslag från oppositionen, utan det var ett förslag från riksrevisionsverket som vi tog upp. Men det är en obetydlig fråga.
Fru talman! Jag tycker att Lars-Ove Hagberg inte riktigt uppmärksammar de proportioner som gäller mellan de medel som hittills har avsatts och som i framtiden skulle kunna komma att avsättas för en fjärde resp. femte fond. Det är ganska små belopp. Det rör sig om några hundra miljoner, jämfört med de årliga placeringar som kommer via AP-fondssystemet som sådant. Detta tycker jag det finns anledning att uppmärksamma. AP-fonderna placerar sina medel i bostäder i form av kommunala investeringar och i form av statliga insatser, och då är det en viktig och stor samhällsfond som ger det som Lars-Ove Hagberg eftersträvar, utan att man behöver krångla till det med frågan om den fjärde eller femte fonden. Lars De Geer säger att det är tveksamt om direktlån ger mycket högre avkastning. Men saken gäller egentligen inte detta, utan frågan är: Skall AP-fonderna få en möjlighet att placera såsom de vill i någon utsträckning? Skall de få någorlunda likartade möjligheter jämfört med andra försäkringsinstitutioner att placera pengar? Det tycker vi är rimligt. Vi misstror inte vare sig de fackliga representanter som finns där eller Ljunggren, Nicolin, Träff eller andra som sitter där. Om de finner att placering i direktlån inte är särskilt vettigt eller förnuftigt eller inte ger god avkastning, då tror vi inte heller att de kommer att göra en sådan placering, för det är inget tvång. Beträffande fjärde AP-fonden uppfattade jag det närmast så att Lars De Geer hade tekniska invändningar. Om Lars De Geer mycket väl kan tänka sig att i stället för en femte AP-fond bygga ut den fjärde, skall jag naturligtvis ta upp det som en möjlighet när vi framöver funderar på frågan hur de fortsatta placeringarna i aktier via AP-fonderna skall ske. Jag uppfattar sedan att Lars De Geer frånfaller reservation 4, efter vad jag har klarat ut här. Till Sten Svensson: Det är möjligt att det var Ingemar Mundebo som först födde förslaget om en femte AP-fond. Men vi kommer inte ifrån — det var därför jag angav det så pass utförligt i den artikel som Sten Svensson åberopar — att Gösta Bohman faktiskt också uppmärksammade att det inte var bra att fjärde AP-fonden blev en alltför dominerande institution och därför tog upp frågan om det fanns anledning att inrätta en femte fondstyrelse. Det var Gösta Bohman som gjorde det, Sten Svensson. Det gjorde han inte av en slump, utan det var genomtänkt. Och även det förslag som vi nu lägger fram är genomtänkt. Det är klart att tillväxten av AP-fonderna har betydelse. Jag känner ganska väl till hur detta fungerar, Sten Svensson. Men det är inte oviktigt om ett riksdagsparti anser att det är ointressant huruvida fonden förräntar sig väl. Den spelar ju en viktig roll på den svenska kreditoch kapitalmarknaden och när det gäller att garantera pensionerna framöver. Och vi vet vilka påfrestningar som AP-fonderna kommer att utsättas för. Jag tror att det därför skulle vara ganska dåraktigt att se AP-fonderna smälta ihop — då skulle vi verkligen skapa en oro för huruvida vårt nuvarande pensionssystem kommer att fungera.

Fru talman! Det är märkligt att statsrådet upprepar sitt osanna påstående. Jag har i dag efter att ha läst artikeln i Svenska Dagbladet tagit fram den aktuella propositionen — det måste vara fråga om proposition 1980/81:81. Där finns det inte någonting om att den dåvarande ekonomiministern Gösta Bohman föreslår eller förordar inrättandet av en femte AP-fond. Jag ber att statsrådet ånyo läser propositionen. Jag har en fotokopia av den aktuella sidan med mig, som jag kan lämna över till statsrådet efteråt, så att han kan ta tillfället i akt att korrigera sig själv i en ny artikeli Svenska Dagbladet. Jag ber alltså att statsrådet allvarligt överväger att ta tillbaka detta osanna påstående. Detta nya maktblock som socialdemokraterna nu vill bygga vidare på kommer alltså bestå av fem AP-fonder och de fem löntagarfonderna. Dessa fonder skall tillsammans komma att utgöra de instrument som man vill begagna sig av för att uppfylla partiprogrammets socialistiska ambitioner. Om man ser detta i sitt stora sammanhang, framstår det anmärkningsvärda i att skattemedel i betydande utsträckning lämnas att disponeras av organ — som visserligen formellt har tillsatts av staten — som till följd av flertalet ledamöters intresseanknytning kommer att verka enligt principer som staten inte råder över. Genom de möjligheter som fondstyrelserna får att tillsammans förvärva relativt sett mycket betydande andelar av olika företag, banas här väg för en kraftig förändring av ägaroch inflytandeförhållandena inom näringslivet. Det är helt klart att de fackliga organisationerna på detta sätt får en mycket besvärlig dubbelroll, som skapar problem i framtiden. Om en femte AP-fond får placera sina tillgångar i aktier, statsrådet Johansson, leder detta givetvis till att det institutionella och kollektiva ägandet kommer att öka — och detta på bekostnad av enskilt sparande och ägande. Fru talman! Vi slår självfallet vakt om pensionssystemet som sådant. Men detta faktum utgör inget skäl för oss att i samma andetag låta ännu en fond bidra till socialiseringen av det svenska näringslivet. Vi har redan i dag alltför många fonder med den målsättningen.
Fru talman! Första, andra och tredje AP-fonden lånar ut pengar till samhällsprojekt, och det är ju bra. Den fjärde AP-fonden, och kanske den tilltänkta femte, samt de fem löntagarfonderna är redan inne är på aktiemarknaden. Enligt regeringen skall dessa, för att trygga ATP-systemet, nu tydligen tränga ännu längre in på denna högriskmarknad. Vad är detta egentligen för proportioner? Jag och vpk tycker att det är alldeles fel att trygga det den vägen, men det kommenterar naturligtvis inte statsrådet Johansson. Vårt sätt att trygga ATP-systemet skulle ju kräva att regeringen för en gångs skull gör en inskränkning i storfinansens möjligheter eller spelrum, vilket löntagarfonderna i dag inte gör. Det är dessutom mycket intressant att notera att dessa fem löntagarfonder i dag inte används i industrialiseringsprojekt eller för regionalpolitiska insatser. Vi har enorma problem i Bergslagen, Norrbotten och södra Sverige. Men ändå kan inte dessa löntagarfonder spela den roll som det sades att de skulle göra. Jag tycker att det är att beklaga att de inte spelar denna roll för dem som arbetar och bor i dessa bygder. I stället kommer man med ett förslag om ändring av reglementet, där fonderna skall tränga längre in i riskkapitalmarknaden. Detta rimmar mycket dåligt med tongångarna i den löntagarfondsdebatt som under lång tid har förts inom arbetarrörelsen.
Fru talman! Som svar på den direkta fråga jag fick av statsrådet Johansson vill jag säga att vi i folkpartiet är mera intresserade av ett fortsatt utnyttjande av den fjärde AP-fonden än av att en ny och femte AP-fond bildas.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att i varje fall Lars De Geer inte tänker sig att man skall göra slut på möjligheterna att föra över medel från AP-fondssystemet till placeringar på riskkapitalmarknaden. Då blir det en teknisk fråga huruvida medlen skall finnas i fjärde AP-fonden eller om de av marknadsskäl skall föras över till en femte AP-fond. Om det som jag har åberopat inte står på den sida som Sten Svensson har läst, så är det väl fel sida som han har. Jag har ingen anledning att föra fram Gösta Bohmans namn om det inte vore så att också han var med i bilden och accepterade att frågan skulle studeras. Det var inte så konstigt, eftersom det då inte var kontroversiellt att anse att det fanns ett tak för hur mycket man kan placera i fjärde AP-fonden. Det var därför naturligt att tänka sig att de fortsatta placeringarna skulle kunna ske i en femte AP-fond. Men förstfödslorätten, den kan vi ge till Ingemar Mundebo. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att det görs regionalpolitiska insatser om man därmed menar att fonderna går in i projekt av stor betydelse för den regionala uppbyggnaden av industrin och näringslivet. Det görs av både löntagarfonder och den fjärde AP-fonden. Det finns en rad exempel på detta. Det som här diskuteras, nämligen frågan om optioner, är en sak för sig. Jag tycker att vi skulle kunna se det utifrån perspektivet att optioner faktiskt inte alltid är av den art som Lars-Ove Hagberg menar, dvs. en våldsam spekulation. Optioner kan också fylla helt andra syften, och det är den typen av optioner som det är rimligt att dessa fondstyrelser ges att hantera på samma sätt som andra placerare, som är ute för att trygga sina åtaganden.

Fru talman! Förslaget att ändra reglementet för allmänna pensionsfonden kan enligt min mening medföra stora förändringar på både kreditmarknaden och bostadsmarknaden. Fondstyrelserna får möjlighet att agera direkt på lånemarknaden upp till en lånevolym som i nuläget skulle uppgå till 13 miljarder kronor. Som del i lånemarknaden är detta en betydande andel. För min del tycker jag att det ligger en viss trygghet i att utlåningen förmedlas av organ som har en mångårig erfarenhet när det gäller riskbedömningar. Det finns ingen anledning att inom fonderna bygga upp en kompetens som redan i dag existerar inom bankerna. Vidare föreslås möjligheten för fonden att förvärva fastigheter. Värdet av fondstyrelsens fastighetsinnehav skall få uppgå till ett belopp som motsvarar högst 5 96 av anskaffningsvärdet på de tillgångar som styrelsen förvaltar. Det torde också röra sig om ett belopp på mellan 13 och 14 miljarder. Som jämförelse kan nämnas att det i propositionen anges att marknadsvärdet av Skandias fastighetstillgångar i december 1986 uppskattas till 9,7 miljarder kronor och Trygg-Hansas till nära 6,2 miljarder kronor. Försäkringsbolagens och fastighetsbolagens agerande på fastighetsmarknaden, där man sökt långsiktiga placeringar samtidigt som man uppenbart räknat med fortsatt inflation, har utan tvivel bidragit till att fastighetspriserna har stigit. Önskemål om att få en någorlunda avkastning på insatta medel har i sin tur medverkat till att hyrorna stiger. Frisläpps nu ytterligare medel för fastighetsköp i den omfattning som förslaget medger torde priserna skjuta ännu mer i höjden. Skall för övrigt fonderna medverka till ett system av bostadsägande där ägaren är en institution som finns långt borta från de boende? Är det inte bättre att fonderna medverkar i en bostadsfinansiering där ägaren bor i huset eller finns i bostadens närområde? I propositionen aviseras också tankar om att ytterligare AP-fondmedel bör få placeras i aktier och i vissa riskkapitalinstrument m.m. och att det bör tillskapas en ny fondstyrelse av samma typ som fjärde fondstyrelsen för detta ändamål. Fru talman! Det passiva institutionsägandet i samhället bör inte öka. Vi anser det mer angeläget att få fler människor intresserade för ett ägande i företagen. Detta kan ske genom ett skattestimulerat sparande i aktier. Vidare anser vi att företagsvisa vinstdelningssystem bör uppmuntras. Aktieinnehav skapar intresse för företaget, vilket i sin tur leder till krav på insyn. Insynen leder sedan till en djupare kunskap, vilket sannolikt gör att den anställde kommer att hysa åsikter om företagets skötsel som han eller hon vill hävda. I och för sig kan detta tyckas ligga litet vid sidan av när regeringen som motiv för sitt förslag har anfört en ökad avkastning i AP-fonden. Men en fortsatt ökning av det institutionella ägandet utan individuell anknytning är ett fjärmande från den ägarbild vi anser väsentlig för en god utveckling av de svenska företagen. Förändringar i reglementet som berör löntagarfonderna kan i vissa delar vara befogade, om man har åsikten att fonderna skall verka på marknaden fortsättningsvis. Eftersom kds har uppfattningen att löntagarfonderna bör avvecklas och innehavet överföras till AP-fonderna, finner jag ingen anledning att företa några förändringar i reglementet i de delar det berör löntagarfonderna. Fru talman! I ett fall anser jag att regeringen och utskottet har varit litet för försiktiga. Det gäller fjärde fondstyrelsens placeringar i utländska värdepapper. Här har styrelsen begärt att ramen för styrelsens utlandsplaceringar skall utökas från nuvarande 1 96 till 2 96 av det bokförda fondkapitalet. Även om fjärde fondstyrelsens huvuduppgift är att förse svenska företag med riskvilligt kapital, kan det finnas flera motiv för en ökad möjlighet till placering i utländska värdepapper. Såväl informationssynpunkter som värdet av ökad riskspridning kan anföras som skäl. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 2 om ett nej till en femte fondstyrelse, reservation 4, reservation 5 och reservation 8.

Herr talman! Tekobranschen måste anpassa sig till de yttre villkoren och utnyttja de relativa fördelar Sverige kan ha i jämförelse med andra länder. Det går inte i längden att skydda vårt land från marknadens krav på omställning genom att söka kortsiktig trygghet. Då riskeras den långsiktiga tryggheten. Det selektiva tekostödet är också en form av protektionism. Sådana stödformer får inte tillåtas utvecklas än mer, vilket regeringens medelsarsenal leder till även om stödformer då och då byter skepnad. Vi får inte heller företa oss något som kan utlösa ett handelskrig med EG eller någon annan organisation. Subventioner och skatter förvrider prisstrukturen. Detta medför allvarliga risker för den fria handeln. Så länge konkurrenskraft återspeglar relativ effektivitet och inte politisk styrning kan frihandelsprincipen upprätthållas. Trots omfattande rationaliseringar är tekobranschen arbetsintensiv, men konkurrenskraften minskas genom socialdemokraternas ständiga höjningar av skattetrycket. Regeringens skattepolitik är det verkligt stora hotet mot tekonäringen. Genom att den privata efterfrågan pressas ned till förmån för den offentliga minskas den inhemska marknaden. Att gå och vänta på det ena stödpaketet efter det andra skapar inte någon företagsamhet. Bättre allmänna villkor och en sundare näringslivsmiljö gör 125 det däremot. Det industripolitiska stödet till tekoindustrin infördes under budgetåret 1970/71. Riksdagen hade under våren 1970 beslutat att stöd till exportfrämjande åtgärder och utbildningsinsatser inom tekobranschen skulle utgå under en fyraårsperiod. I den proposition som föregick riksdagens beslut anfördes att det både från allmän näringspolitisk synpunkt och med hänsyn till de internationella konkurrensregler som Sverige hade förbundit sig att följa var viktigt att stödåtgärderna fick en i tiden begränsad utsträckning. Herr talman! Det kan nu — drygt 17 år senare — konstateras att stödperioden ännu inte har avslutats. Vi reservanter menar att branschen måste börja planera för en framtid utan statliga stöd. För att företagens omställning skall förberedas och underlättas bör det därför redan nu fastslås att stöden till tekoindustrin kommer att vara avvecklade senast vid utgången av budgetåret 1989/90. Regeringen bör därför, som vi begär i vår motion, inför riksdagen redovisa förslag till åtgärder som kan främja en sådan utveckling. Det finns åtskilliga svenska tekoföretag som visar gott resultat. Dessa har anpassat sin verksamhet till det höga kostnadsläget i Sverige och till marknadernas krav. Framför allt har stora framgångar noterats på exportmarknaderna. Detta måste vara den rätta utvecklingsvägen för svensk tekoindustri. Den kan inte i längden dölja sig bakom ett gränsskydd och fortsätta att vara beroende av subventioner. Det visar med all önskvärd tydlighet exemplet Eiser. Under de nio år som staten drev storföretaget Eiser blev det aldrig lönsamt. Förlusterna kostade skattebetalarna ca 800 milj.kr. Ur den statliga tekojätten och krisföretaget Eiser har, sedan staten avvecklade sitt engagemang i företaget, sju mindre men lönsamma privata företag fötts, vilka lyckats vända långvariga förluster till vinster. En grundläggande förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är den fria handeln över gränserna. Ett fritt internationellt utbyte av varor, tjänster och kapital leder till ökat välstånd för alla parter. Från bl.a. dessa utgångspunkter är den svenska tekopolitiken förfelad. Den har inte lett till avsett syfte, vilket är att skydda den svenska tekoindustrin. Importen totalt sett har inte kunnat hållas tillbaka. Det förhåller sig snarare tvärtom, därför att importvarorna till stor del kommer från länder där några restriktioner inte gäller. Det är en i grunden omoralisk inställning att vi i Sverige, samtidigt som vi med skattemedel stöder u-ländernas industriella utveckling, inte tillåter att deras industriprodukter får säljas fritt. En ökad import från dessa länder skulle endast marginellt drabba den svenska tekoindustrin. Det är troligen importen från andra industriländer som mest skulle minska om restriktionerna togs bort. Vad vi således nu gör i Sverige är att vi begränsar importen från lågprisländer, trots att denna import huvudsakligen omfattar varor som inte i någon större omfattning tillverkas i Sverige. U-ländernas utvecklingspotential ligger i en väl fungerande marknadsekonomi och i en fri internationell handel. Vårt ansvar för utvecklingen i de fattigaste länderna kräver att Sverige i sin handelspolitik på tekoområdet inte motverkar u-ländernas strävan att bygga upp sina ekonomier. Importkvoterna drabbar således enbart konfektionen från de fattigaste — Prot. 1987/88:47 u-länderna, som Sverige annars säger sig vilja värna. 17 december 1987 Genom EG-, EFTA och GATT-avtal är tekoimporten från västvärlden GG GS —- befriad från handelshinder. De kvantitativa begränsningarna i kombination med tullavgifterna fördyrar väsentligt de tekovaror som säljs i Sverige. Sveriges handelspolitik på tekoområdet är inte enbart dyr för konsumenterna, den försvårar också i onödan svensk export. Flera av de länder som drabbas av våra importrestriktioner är samtidigt intressanta marknader för vår exportindustri. De svenska hushållen har i det långa loppet mycket att tjäna på en helt fri tekoimport. I år kostar tullar, importrestriktioner och kvoter de svenska konsumenterna 4,5 miljarder kronor. Ca 75 96 av värdet av tekovarorna som importeras till Sverige kommer från EG och EFTA-länder medan endast 20 96 kommer från utpräglade lågprisländer och u-länder. Den huvudsakliga effekten av handelshindren har med andra ord visat sig vara att företag inom EG, inte svenska industrier, har gynnats på u-ländernas bekostnad. En avveckling av importrestriktionerna skulle dessutom skapa förutsättningar för en vidgad u-landshandel. För framgångsrika u-länder har just en ökad tillverkning av tekoprodukter ofta blivit inledningen till en vittgående industrialiseringsprocess. Vi reservanter anser därför att regeringen snarast bör vidta åtgärder för att avveckla handelsbegränsningarna på tekoområdet. Avvecklingen bör inledas omedelbart och vara helt genomförd senast vid utgången av budgetåret 1989 90. När det gäller de övriga frågor som tas upp i detta betänkande vill jag, med hänsyn till tidsfaktorerna, begränsa mig till att hänvisa till vad vi anfört i våra reservationer. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,,3, 5, 6, 7, 10 och 13:

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 12 behandlas först statens stöd till svensk tekoindustri. Textiloch konfektionsindustrin har genomgått en besvärlig strukturomvandling. När denna påbörjats införde riksdagen det första industripolitiska stödet till tekoindustrin. Det var närmast export och utbildning som fick stöd genom ett riksdagsbeslut 1970. Stödet skulle utgå under en fyraårsperiod. Det är nu drygt 17 år sedan, och stödinsatserna har sedan dess vidgats i både inriktning och omfattning. Den smärtsamma processen för tekoindustrin har emellertid kulminerat, och nu kan nog konstateras att tekobranschen har en stabilare struktur än tidigare. Utvecklingen visar att behovet av selektiva stödåtgärder har minskat. Det är vår uppfattning att fortsatta statliga subventioner och handelsrestriktioner inte gagnar branschen, utan det är viktigt att den nu planerar för en framtid utan statligt stöd. Vi hävdar från folkpartiets sida — liksom moderata samlingspartiet — att 127 stödet till tekoindustrin successivt skall avvecklas. Vi håller fast vid vår tidigare ståndpunkt att äldrestödet skall reduceras och avvecklas i den takt riksdagen har beslutat. Därutöver anslår vi 2 milj.kr. till det produktionstekniska utvecklingscentrat. För att företagens omställning skall förberedas och underlättas bör det redan nu fastslås, att stöden till tekoindustrin kommer att vara avvecklade senast vid utgången av budgetåret 1989/90. Folkpartiet har på en rad områden presenterat förslag som innebär generella förbättringar för svenskt näringsliv, bl.a. avregleringar och ändrade skatteregler. Inte minst gäller det de små och medelstora företagen, som just är den dominerande delen inom tekoindustrin. Ett genomförande av dessa åtgärder skulle givetvis också påverka tekoföretagen positivt. Även om det naturligtvis fortfarande finns tekoföretag som har stora lönsamhetssvårigheter, så måste det nog ändå understrykas att situationen inom branschen ljusnat avsevärt och att många företag kunnat redovisa betydande framgångar. Det finns i dag återigen en framtidstro inom branschen, och lönsamheten generellt sett är i stigande. Enligt SIND:s rapport förväntar sig 89 76 av tekoföretagen förbättrad eller oförändrad lönsamhet under innevarande år jämfört med 1986. För 1988 bedömer inte mindre än 95 96 av företagen att lönsamheten blir högre eller oförändrad jämfört med 1987. Att i det läget införa en ny stödform, de s.k. utvecklingslånen, tycker vi i folkpartiet skulle vara fel. Dessa lån — eller bidrag som de egentligen är tänkta att vara — skulle lätt uppfattas som en permanent stödform, vilken skulle ytterligare vänja branschen vid konstant statligt stöd. Utvecklingslånen, som de är föreslagna av branschorganisationerna, skulle baseras per produktionstimma och inte baseras på satsningar för utveckling. Utvecklingslånen skulle därmed anser vi snarare bli ett trygghetsstöd än ett utvecklingsstöd. Det kan inte tjäna branschen i det långa loppet. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 3 och 5. Därefter några ord om affärsverket FFV, tidigare förenade fabriksverken. Folkpartiet har — tillsammans med de båda övriga borgerliga partierna — tidigare kritiserat regeringen för att affärsverket FFV inte omvandlats till aktiebolag. Förra året aviserade dock regeringen en kommande förändring i verksamhetsformen. Det förslag som regeringen nu lägger fram i tilläggsbudget I innebär en mera självständig ekonomisk och finansiell ställning, men är enligt vår uppfattning helt otillfredsställande, då förslaget inte tar steget till en bolagisering. De utvidgade befogenheter som industriministern föreslår är inte tillräckliga för att FFV skall kunna arbeta på samma villkor som sina konkurrenter. Industrikoncernen har att verka i en hård konkurrens såväl i Sverige som internationellt. Skall FFV kunna uppträda effektivt och med samma förutsättningar som andra företag på marknaden, är det nödvändigt att affärsverket ombildas till aktiebolag. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 6. Slutligen, herr talman, kommer jag in på wagorna om SSAB och Prot. 1987/88:47 gruvdriften i Grängesberg. 17 december 1987 För ett halvår sedan diskuterades i princip samma fråga här ikammaren i en näringsutskottets debatt, där också industriministern deltog. Kärnan i debatten var densamma som nu, nämligen hur långsam död Grängesbergsgruvan skall genomgå. Såväl folkpartiet som moderata samlingspartiet ifrågasatte då om det är riktigt att staten subventionerar driften i Grängesberg i ytterligare tre år, när slutresultatet ändå blir detsamma, nämligen nedläggning. En konstgjord andning i ett dödsdömt företag är det mest defensiva sätt man kan använda 200 miljoner på. Det är en konstruerad sysselsättning på lägsta intressenivå. Vi krävde under förra riksmötet att regeringen snarast skulle återkomma med något offensivt för sysselsättningen och företagsamheten i Grängesberg, där dessa 200 milj.kr. används till utveckling i stället för avveckling. Men regeringen står lika tomhänt i dag vad Grängesberg beträffar. Ingen djupare undersökning eller analys av utvecklingsbara möjligheter i Grängesberg har gjorts. Det hade kanske varit lämpligt för t.ex. regionalpolitiska rådet att ansvara för en sådan prövning av möjligheterna i Grängesberg, gärna i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna. Regionalpolitiska rådet har ju hittills inte fått någon uppgift alls av industriministern. Det här kunde ha varit en lämplig uppgift för ett råd som består av både politiker och näringslivsfolk. Bl. a. borde man analysera effekterna av ett generöst avgångsvederlag, som kunde fungera som ”starthjälp” vid byte av arbete och av en omfattande satsning på nyföretagande i regionen. Folkpartiet vill alltså använda de 200 miljonerna på ett mera konstruktivt sätt. Och innan en analys av tänkbara alternativa åtgärder är gjord anser vi att avtalet mellan staten och SSAB inte skall genomföras. Herr talman! Jag yrkar därför bifall också till reservationerna nr 7, 11 och 14.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 12 behandlar vi bland åtskilligt annat frågan om det statliga stödet till tekoindustrin. Den svenska tekoindustrin har under lång tid brottats med betydande svårigheter. Redan på 1950-talet påbörjades nedläggningen av tekoföretag, något som fortsatte i ökad takt under 1960-talet. Regeringsskiftet 1976 innebar att omfattande åtgärder i syfte att stödja tekoindustrin sattes in, och under de två sista åren under 1970-talet stabliserades förhållandena inom tekobranschen. De devalveringar som genomfördes 1981 och 1982 stärkte tekoindustrins konkurrensmöjligheter på såväl exportmarknaden som på hemmaplan. Kostnadsutvecklingen under de senaste åren innebär att devalveringarnas fördelar har försvunnit. Tekoindustrins kostnadsläge i förhållande till omvärlden har återigen försämrats. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden har också inneburit en strukturell omvandling och förnyelse inom tekoindustrin. Den totala produktionskapaciteten har minskat. Men många företag har lyckats finna utvecklingsbara produktionsområden och kunnat konsolidera sin ställning. 129 Även om tekobranschen i dag är stabilare än för några år sedan, så är lönsamheten klart lägre än den genomsnittliga i övriga industribranscher i Sverige. För att möta denna situation krävs nytt riskkapital för offensiva insatser. Branschorganisationerna har gemensamt satsat på att skapa ett branschprofilprogram för tekoindustrin. Detta bör medverka till att förbättra förutsättningarna för tekoföretagen. Under åtskilliga år har äldrestödet varit ett verksamt och konkurrensneutralt sätt att främja svensk tekoindustri. Strukturomvandlingen inom tekobranschen har medfört att en betydande föryngring skett. Speciellt gäller detta vissa mycket utvecklingsbara delar av branschen. Det är av stor betydelse för tekobranschens framtida konkurrenskraft att förnyelsen fortsätter, och detta kräver att ännu fler ungdomar vågar satsa på teko. Detta förhållande utgör bakgrunden till att vi i centern föreslår att äldrestödet, plus huvuddelen av det selektiva stöd som statens industriverk svarar för, omvandlas till ett utvecklingslån. Utvecklingslånen enligt centerns förslag är generella och konkurrensneutrala och ger en betydande stimulans för utveckling och industriell förnyelse. Huvudregeln för utvecklingslånen är att de företag som gör godkända investeringar motsvarande dubbla lånebeloppet skall få lånet avskrivet. För att speciellt gynna de minsta företagen finns möjligheten att avskriva de första 100 000 kronorna av lånet utan att dubbla investeringar gjorts. Tekoindustrin har en mycket stor regionalpolitisk betydelse. För närvarande finns det ca 650 tekoföretag, och de är spridda i 150 av landets 284 kommuner. Särskilt konfektionsföretagen är ofta lokaliserade till områden utanför de större orterna. Totalt är ca 31 000 personer sysselsatta inom tekoindustrin. Tekoindustrin är i snabb utveckling, och måste vara det för att kunna klara framtidens allt hårdare konkurrens. Det är av största vikt att varje företag får chansen att utvecklas efter sina speciella förutsättningar. Därför måste stödet vara, som jag tidigare sade, generellt och konkurrensneutralt. Vid behandlingen i utskottet har socialdemokraterna t.o.m. mer än vanligt bekänt sig till planhushållningen. I ett läge med begränsade resurser tror man att centrala bedömningar och selektiva satsningar ger bättre hushållning med resurserna. Den viktigaste resursen i detta sammanhang är personerna i företagen. Att frånkänna dem kapaciteten att själva bedöma vilka investeringar som är bäst för deras företag är att mycket allvarligt misskreditera såväl företagare som anställda. Vi i centern tror på tekoindustrins framtidsmöjligheter. Men för att dessa skall kunna tas till vara på bästa sätt behövs det en tidsbegränsad, Sten Svensson och Gudrun Norberg, stimulans i form av de utvecklingslån som vi i centern föreslår. Att vi knyter dem till arbetstimmarna betyder att vi värnar speciellt om de arbetsintensiva och små företagen. Det stämmer väl överens med centerns småföretagarpolitik. I debatten anförs emellanåt att utvecklingslånet av bl.a. EG skulle kunna betraktas som ett handelshinder. Ingen som har satt sig in i lånens konstruktion enligt centerns förslag tror väl på allvar på dessa påståenden. Sten Svenssons moral och utrikespolitik i det sammanhanget sätter jag inget högt betyg på. Men jag tänker inte här ta upp en ny utrikeshandelspolitisk debatt — en sådan hade vi ju för ett par dagar sedan — utan jag konstaterar bara att Sten Svensson har på sig jättestora, ultraliberala skygglappar som gör att han inte ser hela verkligheten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4. I det nu aktuella betänkandet behandlar utskottet också frågan om verksamhetsformen för affärsverket FFV. Centern är med på reservation 6. Där framför vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet en tidigare känd ståndpunkt, att affärsverket FFV bör ombildas till bolag. De förändringar som föreslås i propositionen är i och för sig inte negativa, men de innebär ingen fullgod lösning. Därför yrkar jag bifall till reservation 6. Herr talman! Jan Hyttring kommer att beröra frågan om fortsatt gruvdrift i Grängesberg, så jag begränsar mig till att enbart yrka bifall till reservation 8.

Herr talman! Min insats här gäller avdelningen gruvor. Det är nu ett år sedan staten bytte ut SSAB:s styrelse. Det blev ägarbyte. Minoritetsägare inom pensionsoch försäkringsbranschen kom in i bilden. Ägaravtal upprättades, där det stod att SSAB framdeles uteslutande skall drivas utifrån strikt affärsmässiga principer. Vidare skulle SSAB börsintroduceras. Alla riksdagspartier utom vpk godkände avtalet. Det är just på den grunden som SSAB i dag har dömt Grängesgruvan till nedläggning. För att någorlunda rädda ansiktet och även ta hänsyn till ägaransvaret har regeringen träffat ett avtal med SSAB om ett övertagande av verksamheten i Grängesberg. Verksamheten i Dannemora skall ju SSAB driva tills vidare. Nedläggningsbeslutet gäller alltså Grängesberg — ett samhälle som egentligen är helt uppbyggt kring gruvverksamheten. En nedläggning betyder att det samhället mer eller mindre dör ut. Även om nu regeringen har träffat avtal med SSAB om ett övertagande av verksamheten i Grängesberg, gäller det bara under tiden fram till 1991. Vi i vpk tycker självfallet att det skulle vara bra med ett nytt bolag. Men då borde det vara ett utvecklingsbolag i stället för det avvecklingsbolag som det nu är fråga om. Från samhällsekonomiska och regionalpolitiska utgångspunkter finns det skäl för att åstadkomma ett utvecklingsbolag. Om gruvverksamheten fortsätter — även om det är på en annan nivå — är det enligt vår mening möjligt att skapa specifika produkter. Man kan t.ex. förädla Grängesmalmen. På det sättet kan verksamheten drivas vidare i någon form. I dag kan man dock inte överblicka hur lång tid det kan vara fråga om. Det behövs alltså en fortsatt gruvdrift i någon form i Grängesberg. Vi ser inte 1991 som en bortre gräns. Det är således mycket viktigt att verksamheten i Grängesberg får fortsätta. Enligt vår mening skulle det vara möjligt för riksdagen att uttala att det här skulle bli ett utvecklingsbolag, ett nytt gruvbolag. Egentligen skulle det kunna vara av mycket stor betydelse för Mellansverige. Men även ur sårbarhetssynpunkt kan det vara ganska bra att ha kvar en järnmalmsgruva i Mellansverige. Utskottet säger: Det ordnar sig med sysselsättningen i Grängesberg. Nu har vi lagt fram ett Bergslagspaket. ASEA har avgett en del löften, regionalpolitiska satsningar skall göras etc. Men inte kan man väl ändå förlita sig alltför mycket på dessa löften och tro att det med hjälp av regionalpolitiska insatser skall vara möjligt att klara gruvarbetarnas sysselsättning. Det handlar ändå om 750 arbetstillfällen. Om man tror att dessa människor utan vidare kan sugas upp på arbetsmarknaden i och med de aktuella insatserna — det gäller alltså löftena från ASEA, men vi vet ännu inte vad de går för — är man ganska blåögd. Egentligen är det också en nonchalant behandling av gruvarbetarna och ett samhälle där människor har levt under så många år. Därför har vi avgett reservationer, där vi kräver att Grängesgruvan skall leva vidare. Det är mot denna bakgrund som jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 12 behandlas anslag m.m. på tilläggsbudget I inom industridepartementets och miljöoch energidepartementets områden. I betänkandet behandlas också de 8 motioner och 14 reservationer som framställts med anledning av propositionerna. Redan nu yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga motioner och reservationer. Jag skall kortfattat beröra de tre områden som berörs i betänkandet. Jag börjar med tekofrågorna. Under senare år har tekoindustrins konkurrensförmåga påtagligt förbättrats. Detta framgår tämligen klart av den rapport, TEKO 87, som har sammanställts av statens industriverk och som publicerades i september i år. I rapporten lämnas en mycket utförlig redogörelse för och bedömning av utvecklingen inom branschen för innevarande år och 1988. Även om det kan konstateras att tekobranschen har en betydligt stabilare struktur än tidigare finns det fortfarande anledning att ha utvecklingen under uppsikt och vara beredd att vidta eventuella åtgärder, eftersom branschen har en mycket känslig karaktär. Herr talman! Eftersom tiden inte medger någon grundligare genomgång av tekobranschens situation och frågan är grundligt belyst i utskottet, skall jag övergå till att kommentera motionerna och reservationerna i betänkandet. Även i år berörs frågan om stödet till tekoindustrin i flera motioner. Några motionärer instämmer numera i regeringens bedömning att utvecklingslån inte bör införas. Man vill t.o.m. gå så långt att man vill snabbavveckla samtliga stöd till tekoindustrin. Dessutom pekar man på ett totalt upphävande av de begränsningar som i dag finns när det gäller tekoimporten. I övriga motioner begärs att ett utvecklingslån skall införas som skulle gälla under en treårsperiod och, till skillnad från förslaget förra året, bl.a. administreras av statens industriverk. Frågan om en omvandling av stödformerna inom tekoindustrin har på riksdagens initiativ utretts av statens prisoch kartellnämnd. I SPK:s utredning och under den remissbehandling som varit har det inte framkom mit några skäl som talar för att utvecklingslån bör införas. En mycket klar — Prot. 1987/88:47 majoritet av remissinstanserna menar dels att det skulle skapas ett system 17 december 1987 som innebär ett avsteg från våra handelspolitiska åtaganden, dels at Zn utvecklingslånen skulle bli av mer generell karaktär och inte göra det möjligt att koncentrera resurserna på företag och verksamheter som är utvecklingsbara. Vad gäller omfattningen av stödet till tekoindustrin beslutade riksdagen förra året om nivåerna på SIND:s industristöd och äldrestödet för 1986 89. Beslutet innebar en successiv minskning under en treårsperiod. Riksdagen kommer nästa år att få ta ställning till frågan igen, varför det nu inte finns anledning att diskutera den. Frågan om importrestriktioner berördes också i den handelspolitiska debatten här i kammaren i tisdags kväll och vid förra årets behandling av tekofrågorna. Jag kan, herr talman, bara konstatera att det inte har tillkommit något nytt som föranleder en ändrad bedömning också i denna fråga. Herr talman! I betänkandet behandlas också frågan om affärsverket FFV. När riksdagen för någon tid sedan behandlade näringspolitik inför 90-talet anmälde industriministern att han avsåg att återkomma till riksdagen med förslag om ändrade ekonomiska befogenheter för affärsverket FFV. Det är detta som nu tas upp i betänkandet. Förslaget har bl.a. den innebörden att FFV skall få en mera självständig ekonomisk och finansiell ställning än tidigare. Syftet med en sådan åtgärd är att förbättra konkurrenskraften och uppnå en effektivare affärsverksamhet. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att FFV:s nuvarande organisation bör vara kvar tills vidare. Vi menar också att en uppdelning av FFV i en bolagssektor och i en affärssektor bör kunna bemästras genom att FFV ges vidgade ekonomiska befogenheter i enlighet med regeringens förslag. Utskottsmajoriteten har också den uppfattningen att rullande treårsplaner, som i sig skall utgöra ett bättre styrinstrument för affärskoncernerna, i FFV:s fall kan bli fastställda utan att riksdagen medverkar. Det finns inte någon anledning att tillämpa samma ordning för FFV som för t.ex. postverket och televerket. De sistnämnda har ju uppgifter som för allmänheten har en helt annan betydelse. Det bör också påpekas att riksdagen enligt förslaget skall besluta om ramen för FFV:s upplåning, investeringar i aktier och borgensåtaganden. Detta innebär att riksdagen, även om den årliga budgetprövningen upphör, kommer att ha en fortsatt stor påverkan på koncernens verksamhet. Låt mig så, herr talman, något beröra den del av betänkandet som handlar om den fortsatta gruvdriften i Grängesberg och överlåtelseavtalet mellan staten och SSAB. Också de här frågorna har tagits upp i ett antal motioner. Frågan om gruvverksamheten vid Dannemora och Grängesberg behandlades av utskottet i maj i år. Utskottsbehandlingen gjordes mot bakgrund av SSAB:s beslut om en snabb nedläggning av de två gruvorna under en tvåårsperiod och då som ett led i bolagets strukturplan. 133 När frågan behandlades i utskottet framkom det att regeringen skulle verka för att driften vid Grängesbergsgruvan skulle fortsätta i ett nytt statligt gruvbolag under perioden 1989-1991. Vidare ställdes också i utsikt att Dannemoragruvan skulle drivas i SSAB:s regi t.o.m. år 1991. Genom en sådan hantering skulle en femårig avvecklingsperiod åstadkommas, som måste te sig mer riktig än en snabbnedläggning. Mot bakgrund av denna uppläggning och också mot bakgrund av ett uttalande från regeringen om kommande regionalpolitiska åtgärder för framför allt Bergslagen, avstyrkte utskottet de motioner och reservationer från centerpartiets och vänsterpartiet kommunisternas företrädare som förelåg vid behandlingen av ärendet. Jag vill också understryka att riksdagens majoritet följde utskottets förslag. Herr talman! Riksdagen kommer nästa år att få ta ställning till den proposition som regeringen har lagt fram och som handlar om särskilda regionalpolitiska insatser i bl.a. Bergslagen. Ett av huvudsyftena med denna satsning är att motverka effekterna av en nedläggning av gruvbrytningen i Grängesberg. Bl. a. skall det till det nya gruvbolaget skapas ett särskilt dotterbolag, som skall arbeta med att ta fram nya projekt med stöd av medel från såväl SSAB som staten. Utskottsmajoriteten, socialdemokraterna, ansluter sig till regeringens bedömning att det saknas ekonomiska förutsättningar för en fortsatt gruvdrift i Grängesberg. Det är också angeläget att de statliga insatserna nu inriktas på att skapa en näringslivsstruktur som dels kan kanaliseras till det stora kunnande som finns i Bergslagen, dels skapa fler arbetstillfällen. Det är i detta perspektiv som förslaget om en förlängd avvecklingsperiod blir en viktig åtgärd för att ge framför allt de anställda vid gruvan möjligheter att finna nya arbetsuppgifter, där deras kunskaper kan vidareutvecklas. Herr talman! Självfallet har vi från socialdemoraktiskt håll gjort noggranna avvägningar och bedömningar för att betänkandet på de områden som omfattas skall ge en så bra effekt som möjligt. Det är också självklart att alla parter inte blir riktigt nöjda. Tekoföretagens företrädare menar att ett utvecklingslån borde genomföras enligt deras önskemål. Tekoimportörernas företrädare menar att samtliga importrestriktioner på tekoområdet borde släppas. De anställda vid gruvorna i Grängesberg och Dannemora ser helst att verksamheten får fortsätta mycket längre. Så här har det varit tidigare, och så kommer det sannolikt att bli framöver också, men, herr talman, jag vänder mig bestämt mot påståendet att vi socialdemokrater skulle lämna folk i sticket. Vi har gjort vad vi anser vara rimligt med utgångspunkt i de olika förslag som vi har haft att ta ställning till. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 12 och avslag på samtliga motioner och reservationer som behandlas i betänkandet.

Herr talman! Det känns inte meningsfullt att under en så stark tidspress som vi nu har ta upp en mer omfattande debatt om de för Bergslagen så viktiga mineraloch prospekteringsfrågorna. Låt mig nu endast konstatera att regeringen uppgivet låter gruvnäringen — Prot. 1987/88:47 läggas ner i Bergslagen. Det stora mineralkunnandet försvinner därigenom. 17 december 1987 I reservation 8 i näringsutskottets betänkande 12 redovisar centern sin synd om, og på hur mineralkunskapen skulle kunna bevaras i Bergslagen. Från centerns sida avser vi att i en kommande debatt här i kammaren om den nu framlagda propositionen om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland, redovisa de krav vi har på ekonomisk satsning på mineraloch prospekteringsverksamhet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till centerns reservationer i näringsutskottets betänkande 1987/88:12.

Herr talman! I den proposition som vi behandlar i dag föreslås att gruvorna i Grängesberg överförs till ett särskilt statligt bolag. Vi har ingenting emot ett sådant arrangemang. Däremot menar jag och mina socialdemokratiska kamrater på Dalabänken att det tillskott som SSAB ger vid avskiljandet av gruvbolaget satts för lågt. Som redovisas i vår motion beräknas gruvans resultat för i år och nästa år visa ett underskott på 120 miljoner per år. Det resultatet uppnås dock genom att man bortser från att gruvans intäkter har kurssäkrats. Gör man inte det ser siffrorna helt annorlunda ut, och då går faktiskt gruvan i stort sett ihop både i år och nästa år. Det är viktigt att förstå innebörden av kurssäkring för att kunna bedöma uppgörelsen mellan SSAB, staten och det nya gruvbolaget. Gruvornas intäkter kommer helt i dollar. Det är därför avgörande för resultatet om dollarn står i åtta eller i sex kronor. Om den förra kursen råder förbättras resultatet med ungefär 100 milj.kr. per år. Det är naturligt att alla företag som befinner sig i samma situation som Grängesgruvan kurssäkrar sina intäkter. Det har gruvdivisionen också gjort. SSAB som helhet har dock en annan kostnadsoch intäktsbild. För koncernen som helhet gäller att kostnaderna i dollar är ungefär lika stora som intäkterna. Därför har koncernen som helhet inte dollarsäkrat intäkterna. Detta får nu gruvdivisionen lida för. Det är ganska självklart att gruvdivisionens dollarsäkring bör gälla i såväl regn som solsken. Lever SSAB upp till den principen ser moderbolagets affärer med gruvdivisionen helt annorlunda ut än om det inte blir fallet. Gäller kurssäkringen så ser vi att det inte alls är 275 miljoner som SSAB tillskjuter till Grängesgruvan. Siffran blir då kanske i stället 75 miljoner. Det tycker vi är en alltför låg siffra. Ett mer rimligt kapitaltillskott behövs både för att klara vissa avvecklingsoch omställningskostnader och för att ge Grängesberg möjligheter att utvecklas i nya former. Herr talman! Det är mot den bakgrunden som vi också har föreslagit en ökad köpeskilling om 100 miljoner från SSAB för att ge näringslivet i Grängesberg ett underlag till att utvecklas i nya former.

17 december 1987 Herr talman! Vi behandlar nu bl.a. tekonäringens bekymmer och de Ta mo ro I utvecklingslån som man vill ha och som skulle ha varit till stor nytta för tekonäringen. Jag vill instämma i Ivar Franzéns inlägg. Jag undrar om Hans Nyhage och Lars Sundin också kan instämma i sina partirepresentanters resonemang här tidigare i debatten. Tekonäringen är mycket viktig för oss i Sjuhäradsbygden. Vi har många små, medelstora och stora företag inom denna bransch. Den är mycket dominerande. Många människor är sysselsatta i den. Det är det som gör att Sjuhäradsbygden är en levande bygd. Den skulle inte vara det utan en livskraftig tekonäring. Tekonäringen är emellertid också viktig för hela Sverige och för den beredskap vi har på det textila området. Man talar i allmänhet bara om kläder, men textil är så mycket mer än kläder. Det är insatsvaror till industrin, sjukvårdsmateriel och annat. Det är därför bekymmersamt när man inte är beredd att slå vakt om den tekoindustri vi har och som har visat att den har möjligheter för framtiden. Tekoindustrin har dock inte den lönsamhet som industrin i övrigt har. Det är helt naturligt att det går bättre nu under en högkonjunktur. Men man behöver också förutsättningar för att kunna satsa på framtiden. Det är mot denna bakgrund vi har velat ha dessa utvecklingslån. Man skulle då kunna investera i byggnader, maskiner, utbildning, marknadsföring, produktutveckling m.m. Från socialdemokratiskt håll säger man att man skall göra det men att det skall vara fråga om s.k. riktade stöd, där centralt placerade byråkrater bestämmer var satsningarna skall göras. För min del tror jag inte att det är ett bra sätt att hantera det hela på. Folkpartiets och moderata samlingspartiets företrädare har pläderat för att man skall ta bort allt detta, eftersom det skulle vara så bra för konsumenterna. Jag tror inte alls att det är så. Det är absolut inte bra för teko. Det är absolut inte bra för de anställda inom teko. Det är inte bra för Sjuhäradsbygden. Det är inte heller bra för Sverige. Det är då inte heller bra för konsumenterna i ett längre perspektiv. När det gäller fördelningen av pengarna har man, som jag sade, från socialdemokratiskt håll pläderat för att det skall vara ett visst stöd. Det är också det som står i betänkandet, och det lär antagligen bli riksdagens beslut. Stödet skall skötas av centralt placerade människor. Jag tror inte att det är bra. Jag tror nämligen att det är viktigt att den enskilde företagsledaren tillsammans med sin personal får bestämma detta. Det är de som är bäst skickade att fatta beslut både om, när och var dessa insatser skall göras. Det är bara i centerpartiets förslag som det är på det sättet. Dessa förutsättningar finns i det generella stödet, där företagen går in och tar ett visst ansvar och en viss del av kostnaden. Vi är dessutom beredda att satsa litet mer än vad regeringen är. Vi vill garantera denna satsning under en treårsperiod. I Det är den stimulansen som en livskraftig tekonäring i dag behöver för att vara livskraftig även i morgon.

Herr talman! Näringsutskottet instämmer i regeringens bedömning att utvecklingslån till tekoindustrin inte bör införas, och går därmed emot vad tekoföretagens skilda organisationer enhälligt föreslagit. Utskottets ställningstagande är beklagligt. Det vittnar inte om någon förståelse för tekobranschens ambitioner att ersätta det i sig defensiva äldrestödet med satsningar på offensiv utveckling. Det vittnar inte heller om någon vilja från näringsutskottets sida att medverka till att de av riksdagen 1978 beslutade produktionsmålen om en 30-procentig självförsörjningsgrad skall kunna förverkligas. Det beslutet gäller alltfort, och det är således riksdagens skyldighet att genom skilda insatser skapa förutsättningar för att målet kan uppnås. Införande av utvecklingslån skulle otvivelaktigt utgöra en sådan insats. Det bör härutöver understrykas att tekoindustrin genom åren har åderlåtits mycket hårt och alltjämt utsätts för en sysselsättningsminskning på mellan 500 och 1 000 personer per år, vilket särskilt i Sjuhäradsbygden ger anledning till oro. Enligt min mening måste vår strävan vara att svensk tekoindustri skall fortleva och utvecklas. Avsikten med utvecklingslånen är just denna. Statens prisoch kartellnämnd, SPK, konstaterar i sin rapport att utvecklingslånen skulle innebära ett generellt stöd för finansiering av investeringar och andra satsningar som syftar till att utveckla tekoindustrin. Just så är det, och det måtte väl vara bra. Selektiva stödåtgärder har verkligen inte varit till gagn för tekoindustrin som helhet. Det kan rimligen inte vara fel, vilket SPK uppenbarligen menar, att även företag som enbart verkar på hemmamarknaden, kan stärka sin ställning gentemot konkurrensen utifrån. SPK hävdar att utvecklingslånen skulle kunna strida mot de regler för den internationella handeln, som Sverige anslutit sig till. Enligt Industriförbundet, som uppenbarligen besitter en stor kompetens på området, föreligger inga hinder av den karaktären. Det finns anledning att ta fasta på detta. Varför skulle just dessa lån förorsaka problem ur handelspolitisk synpunkt, när varken SIND-programmet eller äldrestödet gör det? Herr talman! Äldrestödet, som infördes under borgerlig regeringstid, har utan tvivel varit av stor betydelse för tekoindustrin. Men ofrånkomligt är att det till sin konstruktion kan betraktas som defensivt, eftersom det enbart är relaterat till antalet anställda över 50 år i ett företag. Utvecklingslånen har ett helt annat, offensivt anslag. Det krävs prestationer av typen investeringar, exportsatsningar och utbildningsinsatser för att kunna komma i fråga för lånen, alltså insatser av i hög grad utvecklande karaktär. Detta, herr talman, säger majoriteten i näringsutskottet nej till och ställer sig samtidigt bakom att äldrestödet med den inriktning detta har skall utgå i ytterligare några år, om än under nedtrappning. För var och en som menar att satsningarna skall vara offensiva och inte passiva, ter sig detta ställningstagande något anmärkningsvärt. Herr talman! Arne Svensson och jag har i vår motion yrkat att utvecklingslån skall kunna utgå under en treårsperiod. Det är rimligt att tekoindustrin får den framförhållningen för att kunna anpassa sin verksamhet till en framtid med andra villkor. Det är beklagligt att våra förslag inte vunnit näringsutskottets gehör.

Herr talman! Härmed ber jag att få överlämna regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89.